Herr talman! Jag är tacksam för att herr Wärnberg i princip är med på att man inte skall ha någon retroaktiv lagstiftning. Jag medger att det kan finnas fall då en sådan kan framstå som speciellt nödvändig. Jag skall även erkänna att vi har varit med om ett sådant fall. Men då hade riksdagen, den lagstiftande församlingen, fattat ett beslut där man sade ifrån att utvecklingen hade gått så långt att något måste göras. Därefter lade utredningen i fråga fram sitt förslag. Det var ett specialfall där alla ansåg att förhållandena var alltför långt gångna. Jag tror dock att statsmakterna har utomordentligt god kontroll över de avdrag som görs för pensionsförsäkringar — möjligen frånsett utlandsfallen, men vi är ju överens om att vi har stoppat dessa så långt som det över huvud taget är möjligt. Jag skall också ta upp några frågor som jag inte hann beröra i min förra replik. Herr Wärnberg säger att vårt förslag om rätt till avdrag för pensionsförsäkringspremier med två basbelopp för den som har tjänstepension och med fyra basbelopp för den som inte har tjänstepension ger alltför stora pensioner. Men förslaget har ju tillkommit i syfte att undvika alltför många dispensfall. Riksskatteverket kommer helt säkert att bli överhopat med arbete, om det i fortsättningen skall bestämma när försäkringspremie skall få dras av eller inte, så snart den något överskrider den stipulerade gränsen. Det är nödvändigt att försöka få ett system som ger t.ex. även dem som har varierande inkomster möjlighet att inom en viss gräns något anpassa sina premier till dessa. Det är därför vi framlagt vårt förslag. Det kan inte leda till några missbruk. Nu anser herr Wärnberg att det skulle bli fråga om alldeles för stora pensioner. Men pensionsförsäkringar är mycket dyra.

För den generaldirektör som i dag är 60 år och som skall avgå med pension vid 65 års ålder skulle det erfordras en inbetalning för att fylla ut det nya pensionstillskott, som han fick, på inte mindre än 500 000 kr. Vad är det då för snack om för stora inbetalningar när en liten företagare säljer sitt företag eller behöver några hundratusen kronor för att säkerställa sin pensionering? Man vet inte riktigt vad man talar om när man pekar på premiernas storlek.
Herr talman! Herr Wärnberg berörde helt kort sin syn på problemet med två basbelopp som gräns, vilket jag har föreslagit, och sade bl.a. att pension med två basbelopp ovanpå planpensionen skulle bli för mycket. Men jag nämnde i mitt inlägg nyss ett exempel där det inte rörde sig om en pensionering som låg ovanpå planpensioneringen. Vi kan exempelvis tänka oss att någon vill förtidspensionera sig mellan 57 och 60 år — under de åren har man ju ingen planpension. Det finns alltså fall då större premieavsättningar är berättigade än belopp inom den relativt snäva gräns som utskottsmajoriteten har stannat för. Jag vidhåller alltså att två basbelopp vore rimligt. Det skulle ju inte heller innebära något särdeles stort belopp i kronor räknat. Jag förstår att herr Wärnberg inte hann att på tre minuter svara på vad jag tidigare sagt om de orättvisor som ligger i procentuell avdragsrätt, vilket ju ger högre inkomsttagare möjligheter till större avdrag än vad vanliga inkomsttagare har.
Herr talman! Jo, jag bemötte herr Hörbergs senaste inlägg och sade att den vedertagna principen, både i propositionen och i utskottsbetänkandet, är att pensionen är en fortsättning av lönen. Den är alltså tidigare intjänad men uppskjuten lön. Det betyder att pensionen alltid måste stå i relation till inkomsten. Det är således inte fråga om någon orättvisa, utan vi har godtagit principen om en viss relation till den inkomst som man har haft. Herr Hörberg kan ju framlägga ett förslag någon annan gång, om han anser att hela detta system är tokigt och tycker att alla bara skall ha folkpension — det är ju den gamla vanliga linjen när man talar om den fullständiga rättvisan. Men än så länge har vi i alla fall den principen att pensionen är en procentuell del av uppskjuten intjänad lön. Det betyder att det egentligen inte skulle finnas något som helst bottenbelopp och personligen har jag ställt mig mycket tveksam till att gå upp så högt som till 7 000 kr. En kompromiss är naturligtvis en kompromiss, men främst av tekniska skäl har jag varit med på förslaget för att man skulle få bort smådetaljerna och slippa en administrativ omgång. Herr Magnusson i Borås sade att det här rör sig om småbelopp. Herr Magnusson, det är så att en människa, som i dag har sin pensionsfråga ordnad, därutöver skulle få avsätta hela sin inkomst upp till 40 000 kr. till pension och under tiden kunna låna sig fram — för att leva på det, om den människan hade lust. Detta är ett orimligt förhållande. Jag måste kalla det överpensionering i allra högsta grad, om man skulle kunna avsätta hela sin inkomst ända upp till 40 000 kr. till sin pensionering.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 20 innebär rätt stora förbättringar i förhållande till propositionen när det gäller de frivilliga pensionsförsäkringarna — förbättringar som i vissa avseenden sträcker sig längre åt vårt håll än vad som föreslagits i motioner från de partier som stod för kompromissen förra fredagen, det vill jag gärna medge. Tyvärr kan man inte säga detsamma i fråga om tjänstepensioneringen för oberoende arbetstagare. Jag skall begränsa mitt inlägg till tjänstepensioneringen, men jag skulle ändå vilja göra en liten kommentar till vad herr Wärnberg sade om kraftig överpensionering. Försäkringstagarna är ju olika stora risker, och den som är en särskilt stor risk ur försäkringssynpunkt, och som alltså har det största behovet av en försäkring, kan många gånger få premier som är dubbelt så stora som för en vanlig, helt frisk försäkringstagare. Det innebär att det inom samma ram bara skulle vara möjligt för honom att få en hälften så hög pension som den fullt friske. När det gäller tjänstepensioneringen har arbetsgivare och arbetstagare hittills fritt kunnat komma överens om villkoren. Nu föreslås att om detta resulterar i för bra villkor för de anställda — dvs. överstiger allmän pensionsplan av typ STP och ITP -— skall arbetsgivare inte längre få göra fullt avdrag vid beskattningen för kostnaderna för tryggandet. Sådana avvikelser förekommer i dag i ett mycket stort antal fall och grundas mestadels på faktiska förhållanden inom olika delar av arbetsmarknaden. Jordbrukskooperationen med något högre sjukoch familjepension kan tas som ett exempel, de s.k. topplöneplanerna, främst inom exportindustrin, som ett annat. Inställningen i propositionen är tydligen att sådana förmåner i stort sett skall bort. Man kan inte ta bort dem för de personer som redan fått dessa löften, men inga ytterligare grupper skall kunna få dem annat än som följd av att de stora planerna förbättras. Förslaget är så hårt knutet till generella pensionsöverenskommelser att man vid en korrekt skatterättslig behandling inte ens skulle kunna godkänna att en person som vid anställningstillfället har 27 år kvar till pensionsåldern får hel pension. Detta innebär inte bara ett utomordentligt stelbent system utan måste också ses som ett allvarligt intrång i principen om arbetsmarknadens frihet. Nu säger sig utskottet ha förståelse för önskemålen att mindre avvikelser bör kunna godkännas vid beskattningen också i fortsättningen, men ger för tillfället upp med en suck därför att det inte kan finna någon lösning, annat än att riksdagen skriver till regeringen och ber den hitta på någonting. Samtidigt gör utskottet det kategoriska uttalandet att begränsningarna i avdragsrätten sker för att endast ”verkliga pensioneringsbehov” skall tillgodoses med obeskattade medel. Men verkligheten är nu en gång sådan, herr talman, att alla branscher, alla företag, alla anställda inte kan passas in i en och samma läst — det är något som inte minst vi borde ha i åtanke när vi som riksdagsmän begrundar våra egna, i högsta grad specialutformade pensionsvillkor. Den enda möjlighet till dispens som föreslås för oberoende arbetstagare avser tryggande av merkostnad för förtidspension med fulla förmåner, f. ö. ett dispensförfarande som kommer att ge riksskatteverket skäppan full. Kostnad för pensionsförsäkring skall alltså — med vissa undantag för arbetsgivare som upphör med sin verksamhet — inte få dras av med högre belopp än som behövs för att trygga åtagande enligt pensionsplan. Möjligheterna att avsätta medel till pensionsstiftelse och liknande begränsas i motsvarande mån. Samtidigt kvarstår självfallet avdragsrätten för direkt utbetalade pensioner utan någon som helst begränsning. Resultatet av detta kan bli en skattemässigt olika behandling av olika arbetsgivare. Välkonsoliderade företag kan utlova goda pensioner utan att göra motsvarande avsättningar eller premieinbetalningar. Andra, mindre välkonsoliderade företag, som av konkurrensskäl måste ”hänga med”, mister avdragsrätten för de överstigande förmånerna i den mån de tryggas, samtidigt som de anställda helt naturligt blir beskattade för utfallande pension i dess helhet. Det här sättet att införa ett helt nytt moment av dubbelbeskattning reagerar vi mycket bestämt emot. Eftersom utfästelser som överstiger allmän pensionsplan inte kan säkerställas utan dubbelbeskattning för den som anställts efter den 31 december i år, torde resultatet i allmänhet bli att förmånerna bibehålls men att själva tryggandet tas bort, alltså en utveckling stick i stäv mot den som under senare år mycket medvetet har eftersträvats. Den pension som vederbörande är berättigad till kommer då att bli avdragsgill i samband med att den utbetalas. Men därmed har man också gjort ett väsentligt avsteg från vad som kan betraktas som företagsekonomiskt riktigt. Från företagsekonomisk synpunkt finns här bara en riktig metod, nämligen att kostnaden belastar det år då pensionsåtagandet görs eller ökas. Det tror jag också att företagsskatteberedningens ordförande herr Wärnberg helt håller med om. Enligt hittillsvarande svensk beskattningsrätt har några begränsningar i princip inte uppställts i rätten för arbetsgivare och arbetstagare att träffa överenskommelse om lön. Inte heller rätten att träffa överenskommelser om pension har ifrågasatts. Likaså är det en klar frihet för av varandra oberoende parter att komma överens om fördelningen mellan lön och pension. Vi menar att denna frihet bör kvarstå. Det enda skälet för att dra in tjänstepensioneringen i förslaget är att fåmansbolag skulle kunna ge delägare med bestämmande inflytande pensioner som inte i första hand avser att tillgodose pensioneringssyftet utan inkomstutjämningssyftet. Både propositionen och ett i detta avseende enigt utskott ställer sig bakom en utvidgning av begreppet delägare med bestämmande inflytande. För dessa delägare finns ju redan nu restriktioner för tryggande av pensionering. Utskottet är också, som herr Mag nusson i Borås tidigare sade, helt enigt om att alla pensioner, för vilka premieavdrag eller motsvarande förmån har åtnjutits här i landet, också skall beskattas i Sverige även om pensionstagaren flyttar utomlands. Vi har alltså, herr talman, den inställningen att tjänstepensionering mellan oberoende arbetsgivare och arbetstagare skall lämnas utanför den föreslagna lagstiftningen. Med den inställningen slipper man också, utöver vad jag tidigare anfört, de komplikationer som inträder i samband med byte av anställning efter den 31 december i år. Betecknande är att utskottet inte har kunnat lösa dessa problem, som blir aktuella redan om ett par veckor. Det förslag som föreligger är alltså ägnat att allvarligt minska rörligheten på arbetsmarknaden. Den som har pensionsutfästelse utöver plan kan inte ens flytta inom samma koncern, om det är olika bolag inom koncernen som betalar ut pensionerna, utan att komplikationer uppstår. Slutligen, herr talman, är vårt land litet, men det är ett land i världen. Vi kan inte avgränsa oss från omvärlden utan måste, för att bibehålla vår konkurrensförmåga och förbättra vår exportkapacitet, kunna konkurrera med andra länder om toppforskare och andra viktiga grupper. Vi vet att vi redan har svårt att kunna konkurrera med lönerna på grund av det höga skattetryck som vi har här i landet. Det vore olyckligt om vi inte heller skulle kunna erbjuda internationellt sett marknadsmässiga pensioner åt dessa nyckelkrafter utan att komplikationer skulle uppstå. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 8 och också till de övriga reservationerna, fr.o.m. reservationen 2, med herr Magnussons i Borås och mitt namn.

Herr talman! Syftet med pensionsförsäkringar borde endast vara att tillförsäkra personer som saknar andra former av tjänstepension likvärdiga villkor med övriga. Tyvärr har systemet med pensionsförsäkringar i allt högre grad blivit ett medel för högre inkomsttagare att vinna skatteförmåner. Därför är det motiverat med ändring av beskattningsreglerna härvidlag. Regeringens proposition innebär att vissa stötande inslag på detta område korrigeras, men enligt vår mening är de föreslagna åtgärderna otillräckliga. Det är exempelvis en brist att man inte är beredd att aktualisera en frivillig pensionsförsäkring i samhällets regi. Den frågeställningen är inte ny. Livförsäkringsskattekommittén behandlade den. I ett särskilt yttrande förespråkade ett par ledamöter att riksförsäkringsverket lämpligen kunde stå som huvudman för ett sådant pensionssystem. Bland de fördelar som skulle vinnas med ett sådant system kan nämnas en sanering av avdragsbestämmelserna, möjligheter att åstadkomma billigare premier, etc. hos regeringen begär en utredning om frivillig pensionsförsäkring i samhällets regi. Skatteutskottet finner frågan intressant och medger att motionärernas förslag kan innebära avsevärda fördelar. Utskottet förklarar sig inte ha något att erinra mot att frågan övervägs, men av någon anledning kommer man till slutsatsen att den inte bör tas upp i detta sammanhang. Varför inte? Som vi påpekat i motionen står en sådan utredning inte på något sätt hindrande i vägen för att omedelbara reformer genomförs när det gäller beskattningsreglerna för pensionsförsäkringar. Regeringens förslag liksom förbättringar av dessa kan alltså antas nu, samtidigt som en utredning begärs. Tvärtemot utskottets slutsats kommer vi fram till att det är just i detta sammanhang som denna fråga bör tas upp.

Det borde därför vara helt naturligt att i detta sammanhang förbereda nästa steg genom att utreda frågan om en pensionsförsäkring i samhällets regi. När utskottet finner frågan intressant och inser att fördelar skulle kunna vinnas borde man kunnat biträda motionsförslaget om en utredning. Utskottet åberopar riksförsäkringsverkets remissvar, vari anföres att det finns åtskilliga frågor att lösa inför ett sådant system. Detta bör också kunna anses tala för en utredning. Även riksförsäkringsverket har f. ö. ansett förslaget vara intressant. Svenska kommunalarbetareförbundet stödde i sitt remissvar helt förslaget om frivilliga pensionsförsäkringar i samhällets regi. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till yrkande nr 3 i motion 152, att riksdagen hos regeringen begär utredning om frivillig pensionsförsäkring i samhällets regi. Vi har i vpk-motionen också anfört att ytterligare åtgärder utöver propositionens förslag behövs för att minska de oacceptabla fördelarna för höginkomsttagare. Vi kan exempelvis inte finna det motiverat att avdrag för pensionsförsäkringar skall få beräknas på inkomst upp till 20 basbelopp, dvs. närmare 200 000 kr. Vi har föreslagit att avdragsrätten för premier ytterligare begränsas så att avdrag inte får beräknas på inkomst över 10 basbelopp. Detta motsvarar upp emot 100 000 kr., och det borde vara fullt tillräckligt.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg ägna mig åt den del av propositionen och utskottsbetänkandet som berör tjänstepension. Jag kommer därvid också att anföra synpunkter på den vid betänkandet fogade reservationen 8 av herr Magnusson i Borås och fru Troedsson. Jag hade tänkt att inledningsvis beskriva två planpensionssystem på den privata arbetsmarknaden, nämligen ITP och SPP, men avstår därifrån och hänvisar i stället till propositionen s. 54. När det gällt att finna ett system att ändra beskattningsreglerna för tjänstepensionerna har det, som också sägs i utskottets skrivning, varit den mest svårlösta frågan. Som tidigare sagts grundar sig propositionen på ett av försäkringsskattekommittén framlagt förslag. Remissinstansernas kritik mot kommitténs förslag har emellertid medfört delvis nya lösningar, framför allt i fråga om just tjänstepensionerna, i syfte att bl.a. åstadkomma ett från administrativ synpunkt mer lätthanterligt system. För tids vinnande avstår jag också från att ta upp LSK:s förslag och begränsar mig till att redovisa att departementschefen i propositionen har föreslagit att begränsningarna riktas mot arbetsgivarens nuvarande avdragsrätt för kostnader för att trygga pensionsutfästelse. Arbetsgivare skall således få dra av kostnad för tryggande av anställds framtida pensionering med belopp som motsvarar kostnad för att trygga pension enligt allmän pensionsplan eller därmed i förmånshänseende jämställt pensionsåtagande. Som herr Wärnberg nämnde i sitt inlägg gäller begränsningen inte avdragsrätten för pensionslöften som lämnats t.o.m. 1975. Ett annat undantag från begränsningen gäller arbetsgivare som upphör med sin verksamhet. Avsättningsmöjligheterna till pensionsutfästelse och till kontot Avsatt till pensioner m.m. begränsas i motsvarande mån. Vidare skall riksskatteverket enligt propositionen få möjlighet att lämna dispens för att trygga merkostnad för förtidspension med fulla förmåner. I utskottsbetänkandet sägs vidare om de nya bestämmelserna: ”Med allmän pensionsplan menas sådana allmänna grunder för pensionering av arbetstagare eller deras efterlevande som avser tryggande av pensionsutfästelse genom kreditförsäkring eller avsättning till pensionsstiftelse och som på arbetstagarsidan är godkända av huvudorganisation. Om pensionsåtagande enligt allmän pensionsplan inte föreligger, skall med sådan plan likställas pensionsåtagande för pensionsförmåner som ryms inom vad som är sedvanligt enligt allmän pensionsplan i fråga om arbetstagare med motsvarande arbetsuppgifter eller hans efterlevande.

Reservanterna menar fortsättningsvis att departementschefen inte heller angivit några skäl varför begränsningar skulle föreslås beträffande arbetsgivares rätt till avdrag för avsättning till en framtida pensionering.

Reservanterna säger vidare att det i propositionen inte förekommer något önskemål att begränsa pensionsnivån. Nej, propositionen gäller ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar och arbetsgivares kostnader för tryggande av den anställdes pensionering. Det är möjligt att förslaget, som departementschefen också säger i propositionen, i praktiken torde få den konsekvensen att arbetsgivarna i fortsättningen inte lämnar högre pensionslöften än vad som gäller enligt de pensionsplaner varom arbetsmarknadens parter blir överens. I reservationen heter det: ”Den pension som vederbörande är berättigad till kommer, om inte tidigare, i vart fall alltid att bli avdragsgill i samband med att den utbetalas. Därmed har man emellertid också gjort ett väsentligt avsteg från vad som är företagsekonomiskt motiverat. En följd av detta blir givetvis att ett företag som ger längre gående löften om pensioner än vad som följer enligt allmän pensionsplan etc. inte kommer att med avdragsrätt i beskattningen kunna belasta rätt beskattningsår.” Den del av avdraget som svarar mot allmän pensionsplan kommer att belasta rätt beskattningsår. Den överskjutande delen betraktas som direktutbetald pension och blir således avdragsgill under beskattningsåret. När utskottet skriver att man inte bör bortse ifrån att nuvarande regler för avdrag för kostnader för anställds framtida pensionering lämnar utrymme för och i vissa fall utnyttjas för skatteflykt av betydande mått, säger reservanterna att detta är en häpnadsväckande argumentering för att föreslå begränsningar på detta område. Jag läste i livförsäkringsskattekommitténs betänkande på s. 134 följande: ”Vidare är det inte sällan möjligt för en person, som bedöms särskilt värdefull av sin arbetsgivare, att i anställningsavtal betinga sig exceptionellt stora pensionsförmåner, eventuellt på bekostnad av lönen, även om inte ren ekonomisk intressegemenskap finns mellan parterna. Detta kan inte anses tillfredsställande från skattesynpunkt.” Vetskapen om att denna möjlighet finns i nuvarande regler är ett tillräckligt skäl för att införa begränsningar i avdragsrätten. Reservanternas skrivning om att utskottet möjligen menar att det bl.a. med hänsyn till löneskatten och socialförsäkringsavgifter är en fördel att ge större pensioner och lägre lön är en spekulation som helt får stå för reser vanternas räkning. Jag kan i vart fall inte erinra mig att den motiveringen för begränsning förekom vid utskottsbehandlingen. Reservanterna gör också gällande att den proposition som nu föreligger för riksdagens behandling inskränker avtalsfriheten på arbetsmarknaden i fråga om tjänstepensioner. Vad vi här om en stund skall ta ställning till är en fråga om beskattningsrätt. Det är rimligtvis inte en fråga som skall avgöras av arbetsmarknadens parter. Jag vill härefter helt kort säga några ord om en del frågor som framkom under utskottsbehandlingen och som också anförts i reservationen 8 och det särskilda yttrande av herr Hörberg som fogats till betänkandet. När det gäller detaljutformningen av förslaget har utskottet redan konstaterat att pensionsåtaganden som helt följer allmän pensionsplan enligt kollektivavtal inte berörs av de aktuella ändringarna. I en skrivelse från bl.a. företag, försäkringsbolag och organisationer har utskottet emellertid erfarit att det i stor utsträckning förekommer smärre avvikelser från dessa planer. Det finns exempelvis sedan länge etablerade pensionsplaner inom jordbrukskooperationen och andra företag, vilkas pensionsåtaganden nära ansluter till statens pensionsreglemente, där avtalen — som inte har karaktär av kollektivavtal — lämnar obetydligt bättre efterlevandeförmåner än ITP-planen. Utskottet har även upplysts om att det också är relativt vanligt att arbetsgivaren tillgodoräknar tidigare tjänstgöringstid även om det inte skall ske enligt planen. Utskottet har i sin skrivning uttalat förståelse för önskemålen att mindre betydande avvikelser av detta slag bör kunna godtas vid beskattningen även i fortsättningen. Utskottet anför att en lagstiftning av denna karaktär innebär praktiska problem, men enligt utskottets uppfattning kan frågan om vilka ändringar som anses motiverade från administrativ synpunkt naturligtvis bäst bedömas efter en tids erfarenhet av det nya systemet. Som framgår av propositionen och som också påpekats tidigare är en översyn redan planerad beträffande vissa tekniska frågor om kontoavsättningar m.m., och regeringen kommer givetvis att ha sin uppmärksamhet riktad också på de problem som utskottet berört i sitt betänkande. Utskottet har den uppfattningen att det är av vikt att på allt sätt underlätta genomförandet av de nya reglerna och så långt möjligt förenkla uppkommande praktiska problem. Med anledning härav föreslår utskottet att riksdagen i skrivelse till regeringen begär prövning av möjligheterna till bibehållen avdragsrätt för pensionsåtaganden som innebär mindre avvikelser från allmän pension. Herr talman! Jag ber att få instämma i herr Wärnbergs yrkande om bifall till skatteutskottets hemställan i dess betänkande nr 20.
Herr talman! Det är riktigt att utskottet uttalar förståelse för önskemålet att mindre betydande avvikelser skall kunna godkännas, men utskottet säger sig inte hitta några lösningar därför att lagar och regler skulle få en alltför svävande innebörd. Man är alltså tvungen att t. v. ge upp i den frågan. Det är vidare viktigt, som herr Boström säger, att avtalsfriheten på arbetsmarknaden i fråga om tjänstepensionering inte inskränks genom förslaget. Men herr Sträng säger ju, som herr Boström citerade, att ”mitt förslag i praktiken torde få den konsekvensen att arbetsgivare i fortsättningen inte lämnar högre pensionslöften än vad som gäller enligt planer varom arbetsmarknadens organisationer blivit överens”. Tycker verkligen herr Boström att det är riktigt och önskvärt med den likriktning av pensionsutfästelserna som kan bli följden av utskottsmajoritetens förslag? Varken propositionen eller utskottsmajoritetens förslag hindrar att vilka pensioner som helst avtalas, men vad de hindrar är att arbetsgivaren tryggar sina utfästelser genom försäkring eller avsättning till pensionskonton. Tycker herr Boström att det är riktigt och önskvärt att på det viset driva fram otryggade pensionsutfästelser? Kostnaderna för sådana pensionsutfästelser kommer ju, som jag redan sagt, att bli avdragsgilla den dag pensionerna betalas ut. Tycker herr Boström verkligen att det är företagsekonomiskt riktigt att avdragsrätten därigenom kommer att unyttjas fel år? Rätt beskattningsår borde väl ändå vara det år då pensionsutfästelserna görs eller höjs. Tycker herr Boström vidare att det är riktigt att skatteutskottet helt bortser från de dubbelbeskattningseffekter som blir följden om pensionsutfästelser utöver plan tryggas? Borde inte skatteutskottet, om något, också anlägga skatterättsliga synpunkter på den här problematiken? Hur skall vi, herr Boström, kunna hävda oss i den internationella konkurrensen om våra möjligheter att ge tryggade pensioner åt utländsk arbetskraft allvarligt försvåras? Och hur går det med dem som flyttar mellan företag, om företagen har pensionsutfästelser utöver planen? Utskottsbetänkandet andas inga som helst förslag till lösningar på dessa problem som kommer att inställa sig redan den 1 januari nästa år.
Herr talman! Herr Boströms uttömmande redovisning av problemen när det gäller att tolka vad som skall anses utgöra del av allmän pensionsplan tycker jag visar att en betydande byråkrati lätt kan bli följden, om individuella dispenser skall fordras av riksskatteverket i varje enskilt fall.

Herr talman! Fru Troedsson räknade upp en massa frågor som jag för det första inte hann anteckna och för det andra omöjligt kan besvara på den korta tid jag har till mitt förfogande. Fru Troedsson frågade om det var riktigt att likrikta pensionsutfästelser. Men den här frågan gäller ingen likriktning av pensionsutfästelser utan likriktning av avdragsregler. Jag skulle kunna ställa en motfråga till fru Troedsson. Den förhärskande delen av löntagarna i det här landet är anslutna till ITP och STP. De pensionsutfästelserna har tillkommit efter förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, och jag är övertygad om att löntagarna anser att krav på högre pensionsutfästelser vore rimligt, medan arbetsgivarsidan naturligtvis har en annan uppfattning. ITP, som tillkom 1960 som en avlösning av gamla SPP i samband med ATP:s tillkomst, har successivt ändrats. Om jag inte missminner mig är det sex gånger som man fört förhandlingar och förbättrat dessa pensionsförmåner. Vad jag anser viktigt är att här har arbetsmarknadens parter varit överens om en vettig pensionsnivå. På den nivån ligger propositionen när den säger att avdragsrätten skall begränsas till att gälla allmän pensionsplan, exempelvis ITP. Sedan vill jag säga något om dubbelbeskattningseffekten. Fru Troedsson gav ett exempel på en pension som var högre än normalpensionen och där skatten drogs av i samband med att den betalades ut. Rent företagsekonomiskt hade arbetsgivaren haft möjlighet att avsätta upp till pensionsplan inom ett år. Beträffande den återstående delen, den som jag vill kalla den direktutbetalda pensionen, kommer avdraget i samband med utbetalningen. För den totala pensionen har sålunda förelegat avdragsmöjlighet. Jag kan absolut inte finna någon form av dubbelbeskattning.
Herr talman! Jag talade om dubbelbeskattning i de fall då pensionsutfästelserna översteg plan och var tryggade. Då blir det en dubbelbeskattning, och det problemet har utskottet över huvud taget inte berört, vilket jag tycker är mycket allvarligt. Herr Boström sade att det var omöjligt att besvara alla mina frågor på den korta tid som stod till förfogande. Jag tror att det inte hade hjälpt med tio gånger så lång tid. Dessa stora problem kvarstår nämligen olösta efter den lösningen som departementschefen och utskottsmajoriteten har valt när det gäller tjänstepensioneringen. Herr Boström framhöll vidare att pensionsutfästelser sker genom förhandlingar. Ja visst gör de det, och successivt har man förbättrat pensionsutfästelserna över hela arbetsmarknaden. Men dessa förbättringar har i allmänhet gått till så att man har förbättrat i något avseende inom ett område. Sedan har andra områden inom arbetsmarknaden önskat motsvarande förbättringar. Denna hävstångsmekanism tas bort genom den likriktning som detta förslag - om man skall tolka statsrådet Sträng — är ägnat att innebära. Också det är en utomordentligt allvarlig brist med utskottsbetänkandet.

Herr talman! Jag har för avsikt att bemöta de tre yrkanden som herr Berndtson har framställt. Jag skall börja med den frivilliga pensionsförsäkringen i samhällets regi. Utskottsmajoriteten har i detta avseende intagit en positiv ställning och säger att det är ett intressant uppslag. Man är dock medveten om att det medför mycket stora komplikationer, och man är därför inte beredd att lösa problemet i detta sammanhang. Man vill inte begära någon utredning, eftersom man anser att frågan måste ses i hela sin vidd. Man tror inte att det går att genomföra ett blandat system. Det går inte att förena det system vi har i dag med vpk:s förslag. Några individuella försäkringar kan då helt enkelt inte finnas kvar, utan man fick tänka sig ett helt nytt utbyggt system med ATP på en högre nivå eller något liknande. Utskottet tycker, även om man har uttalat vissa sympatier för förslaget, att man i den situationen inte kan begära en jätteutredning samma dag som riksdagen bifaller en proposition med stora förändringar i nu gällande system, ett system som väl kommer att bestå, åtminstone en tid framöver. Utskottet anser alltså att man inte bör göra någon beställning i dag. I fråga om övriga förslag är utskottet inte positivt. Jag kan hålla med herr Berndtson om att ett pensionsunderlag på tio basbelopp kan ge en tillräcklig pension, men i så fall måste vi samtidigt ge oss på att reducera pensionsnivån hos alla andra, alla de som har tjänstepensioner. ITP är i dag baserat på 20 basbelopp. Om vi inte tillät mer än tio basbelopp, skulle vi tvingas att ge oss in på de avtal som i dag finns. På den statliga och kommunala sidan är den nivån redan vedertagen. Vi anser det alltså inte möjligt att fastställa en annan nivå än den som är vedertagen i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Man kan inte ge dem som står utanför dessa avtal sämre förmåner, utan de måste ha ungefär samma förmåner som de andra. Samma invändning kan jag också resa mot förslaget om avräkning på slutskatten i stället för avdrag. Ett sådant system måste ju ändå samordnas med de andra system som vi har. Alla tjänstepensionsinnehavare får, oberoende av progressionsnivån, pensionsförmånen lagd ovanpå den normala inkomsten utan att behöva skatta för den. De skulle då gynnas otillbörligt i jämförelse med dem som använder sig av avdragsmöjligheten. De senare kommer i ett mycket sämre läge om de inte får göra avdrag på den nivå där inkomsten ligger. För övrigt beskattas den utfallna pensionen en gång i tiden, och då sker det inte efter någon enhetlig taxa, utan då läggs pensionen samman med eventuella andra inkomster. Vi har en progressiv skala vid beskattningen också av pensionen, och då måste vi också ha en progressiv skala i fråga om avdragsrätten. Det föranleder mig att yrka avslag på det förslag som herr Berndtson har framfört.
Herr talman! Herr Wärnberg säger att utskottet har en positiv inställning till pensionsförsäkringar i samhällets regi men att han ser en rad problem som behöver lösas. Då borde han komma till den logiska slutsatsen att skall man angripa dessa problem så är det väl rimligt att företa en utredning, och det är vad vi har begärt i vår motion att riksdagen skulle beställa hos regeringen. Vi hävdar alltså att det skulle vara en rad fördelar med ett sådant pensionssystem som vi har föreslagit. Det är tydligen också utskottet på det klara med, men man pekar samtidigt på att det finns problem som måste lösas. Jag tycker som sagt att den frågeställningen bör angripas genom att riksdagen begär en utredning. Herr Wärnberg medger också att 20 basbelopp är mycket, och jag anser att här kan man tala om pensionsförsäkringar vilka, som propositionen säger, utnyttjats i annat syfte än pensionering. Det kan inte fylla något syfte ur pensionssynpunkt att sätta gränsen så högt. Därför anser vi det motiverat att företa den sänkning av beloppsgränsen och den ändring av avdragsreglerna som vi har föreslagit. Då säger herr Wärnberg att det kan inte göras utan en samordning med andra avdrag. Jag vill påpeka att vi framhållit i vår motion att det kanske inte är möjligt att rycka loss ett avdrag. I motionen begärs därför att riksdagen hos regeringen skall begära förslag till sådan utformning av avdragen i skattesystemet att dessa får samma reella betydelse för alla skattskyldiga. Riksdagen skall givetvis begära förslag som omfattar även andra typer av avdrag.
Herr talman! Den begränsning till tio basbelopp som herr Berndtson har begärt skulle väl inte gälla de tjänstepensionsöverenskommelser som träffats mellan arbetsmarknadens parter. Så har jag inte fattat det, utan det är väl endast avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar som herr Berndtson har givit sig på. Vad sedan beträffar begäran om utredning anser utskottet det oriktigt att riksdagen samma dag som den beslutar om genomgripande förändringar av nuvarande system skulle säga att systemet är odugligt och att vi därför måste låta utreda ett nytt system. Det har utskottet ansett olämpligt, utan detta måste ses över i ett något större sammanhang och vid ett något senare tillfälle.
Herr talman! Med vetskap om den tid utredningar brukar ta på sig tror jag inte det är en dag för tidigt att redan nu beställa en sådan utredning, om vi inom rimlig tid skall få ett annat system.

Herr talman! Under de senaste åren har allmänhetens reaktion mot skattebrott ökat. Även olika former av undandragande av inkomst från beskattning genom avdragsmöjligheter inom lagens gränser har ofta upp — Nr 46 levts som orättvisa, speciellt av stora löntagargrupper som inte har haft Lördagen den dessa avdragsmöjligheter. De har ju främst kunnat utnyttjas av företagare 13 december 1975 och rörelseidkare. SNRA Bl. a. har det uppmärksammats att det har förekommit mycket stora Beskattningsregleravdrag för premier för pensionsförsäkring, varigenom man väl inte i och — na för pensionsförför sig har undgått beskattning, eftersom den utbetalda pensionen be = säkringar, m.m. skattas i sinom tid, men i och med att vårt skattesystem är progressivt blir ju den samlade skatten betydligt mindre. Propositionen 31, som vi behandlar här, får väl sägas vara ett försök att begränsa möjligheterna till avdrag just för premier för pensionsförsäkring. Avdragsrätten avser ju främst reell pension, dvs. en regelbunden avsättning av en del av inkomsten för att säkra framtida pension. Därför har också avdragsrätten i propositionen knutits till vissa procent av inkomsten, med ett tak som man har uttryckt i ett bestämt antal basbelopp. Jag har förståelse för att man inom skatteutskottet har föreslagit vissa ändringar i propositionen i syfte att få så stort parlamentariskt underlag som möjligt. Men när det gäller utskottets förslag kring en begränsning av avdragsrätten tycker jag att man principiellt har avvikit på ett sådant sätt från propositionens förslag — som jag har funnit bra och faktiskt något förenklat i förhållande till det utredningsförslag som legat till grund för propositionen — att jag måste reagera något. Personligen anser jag att utskottsmajoritetens konstruktion med möjlighet till avdrag av ett belopp i botten, utökat med viss procent av inkomsten, för stora grupper, främst jordbrukare och mindre företagare som ofta har inkomster under 30 000 kr., kan innebära att de får dra av över 50 96 av inkomsten för premier för pensionsförsäkring. Ett sådant system finner jag inte riktigt. Om detta utskottets förslag skall motiveras av att man kan ha inkomster som varierar mellan olika år, tycker jag att förslaget om en förskjutning på ett år är tillräckligt, speciellt i kombination med andra möjligheter att för beskattning fördela inkomsten på olika år. Utöver denna punkt finns det några andra punkter där jag vill uttrycka min besvikelse över att propositionens raka linje har brutits genom den kompromiss som har träffats. Det gäller bl.a. bibehållande av försörjningsränta som pensionsförsäkring och vidare den omständigheten att man inte har uttalat sig klart beträffande möjligheten att få till stånd en statlig frivillig pensionsförsäkring, som har berörts i särskilt yttrande i utredningen och även i en motion. Herr talman! Tiden rinner iväg snabbt, och många ledamöter önskar korta debatter. Därför skall jag inte ytterligare utveckla min talan. Jag vill här bara deklarera att jag på de punkter, där jag har en något avvikande uppfattning, tänker markera detta genom att vid voteringen avstå från att rösta.

Herr talman!

Detta gäller inte bara centerpartiet utan även andra partier. Det konkreta ärendet i dag rör energibesparande åtgärder inom nä ringslivet och några andra frågor. Jag kommer uteslutande att uppehålla mig vid energibesparande åtgärder inom näringslivet. Centerpartiet har väckt en partimotion — nr 95 — i vilken vi i princip föreslagit en uppföljning av vad vi sade i vår partimotion och i våra övriga förslag i våras. Vi har haft anledning att följa upp dessa förslag inte minst mot bakgrund av den debatt som har förts i de stora energipolitiska angelägenheterna sedan riksdagen i maj månad behandlade dem. Vi har även framlagt ett par tilläggsförslag. Det har nu i praktiken visat sig att näringslivet har ett mycket påtagligt intresse för energibesparande åtgärder. De ansökningar om bidrag som inkommit översteg redan i september månad medelstilldelningen för hela budgetåret 1975/76. Det är ett bevis så gott som något på intresset från näringslivet. Denna anhopning av ansökningar visar att det finns klart dokumenterade möjligheter att sätta in energihushållande åtgärder inom industrin. När det gäller anslagstilldelningen vill vi föreslå åtgärder som på ett bättre sätt än regeringens tar vara på den vilja till energihushållning som finns inom näringslivet. Det är främst fyra viktiga konsekvenser av stimulanserna som vi särskilt vill understryka. För det första ger god energihushållning möjligheter att trygga energiförsörjningen utan att använda kärnkraft. Det är för oss i centern en mycket väsentlig och vital punkt. För det andra kan oljeimporten genom energihushållning hållas nere och bytesbalansens problem lindras. Oljeimportens volym skulle t.o.m. kunna inte obetydligt sänkas genom en ordentlig energihushållning. För det tredje uppnår man genom energihushållningsåtgärder självfallet mycket positiva miljöeffekter. För det fjärde ger energihushållningsåtgärder, rätt insatta och med den rätta viljan att genomföra dem, goda utslag i sysselsättningen. Just nu i den tid vi i dag upplever och framdeles under vintermånaderna kommer att uppleva är det sistnämnda inte minst väsentligt — att man kan få betydande tillskott i sysselsättningen. Det blir också positiva effekter på bytesbalansen. Vi vidhåller alltså samma krav i dag som i våras, men vi vill dessutom öka de anslag som vi då föreslog. Det gäller prototyper och demonstrationsanläggningar, som har blivit föremål för det största och mest glädjande intresset från industrins sida. Där föreslår vi en ökning med 15 milj.kr. utöver de förslag som regeringen lägger i tilläggsbudgeten. De industriella processerna är det i sammanhanget kanske mest intressanta. Det visar sig att möjligheterna till besparing av energi på det området är ofantliga. Industriverket fick i september ansökningar om bidrag på 59 milj.kr., och regeringen föreslår totalt 75 milj.kr. Med hänsyn till det värde som investeringar för energihushållningsåtgärder har måste dessa insatser ökas. Vi anser att med en sådan inriktning av politiken är ett anslag på minst 90 milj.kr. motiverat. Vi anser också att lånemöjligheterna måste förbättras, och vi föreslår för det ändamålet 210 milj.kr. Jag sade att detta är ett av de intressantaste områdena, där de mest påtagliga och betydande resultaten kan uppnås genom energihushållning. Vi har haft anledning påpeka det konkreta exempel som finns, i dag efterföljt av flera andra. Det är en mycket lovande utveckling på detta område. Man har tidigare beskyllt oss för att prata i luften på dessa punkter, vi har hängivit oss åt önsketänkande osv., vi har inte haft något konkret att uppvisa. Det var inte länge sedan jag i en debatt med industriministern hade anledning att påvisa exemplet med massafabriken i Vallvik. Det är ett så slående exempel att jag anser att det finns anledning att upprepa de aktuella siffrorna. Det visar sig nämligen att de siffrorna håller ur energihushållningssynpunkt även när andra industrier ger sig på samma försök att modernisera och rationalisera. Den gamla fabriken i Vallvik producerade 75 000 ton massa per år. Efter ombyggnaden produceras 175 000 ton, alltså halvannan gång mer. Dessutom hade ytterligare 100 människor fått sysselsättning i den nya fabriken. Konsekvenserna på energiområdet är de mest talande. Den gamla fabriken gjorde av med 35 000 kubikmeter olja för att producera 75 000 ton massa. Den nya fabriken gör bara av med 20000 kubikmeter för att producera 175 000 ton massa. Men — och det är värt att särskilt understrykas — den gamla fabriken förbrukade 40 miljoner kilowattimmar elenergi. Den nya fabriken förbrukar inte en enda kilowattimme, eftersom man har tagit vara på de enastående sparmöjligheter som vi har pekat på i så många sammanhang och som är högst aktuella även i dagens debatt. Nu har de här siffrorna kunnat bestyrkas vid Stora Kopparbergs ombyggnad i Skutskär, där man får precis samma utslag. Och det får man också i andra branscher — kanske inte lika mycket som vid massaindustrin, som är gynnsammast i sammanhanget, men man har nått mycket betydelsefulla resultat i den här riktningen. Det är alltså en illustration och en bakgrund till de krav som vi nu reser när vi vill öka anslagen. Vi vill också starkt understryka att vi anser att investeringsfonderna bör kunna utnyttjas för energihushållande åtgärder. Vi har också föreslagit det i reservationen. Beträffande förslaget att investeringsfondernas medel skall få utnyttjas för energihushållande åtgärder säger utskottsmajoriteten att man inte kan använda investeringsfonder i sådana sammanhang — de är avsedda främst för konjunkturpolitiska syften. Ja, herr talman, om något syfte har aktualitet nu och en tid framöver så är det just konjunkturpolitiken i den kraftiga konjunkturnedgång som vi upplever, i den situation med en oroande sysselsättningsminskning som vi har framför ögonen och med den oro som vi har att se framför allt vintern med. Då är det verkligen motiverat — om man nu skall gå på utskottsmajoritetens skäl — att det är konjunkturpolitiska syften som skall vara avgörande för investeringsfondernas användning, dvs. att just använda dem i det här sammanhanget och i energibesparingssyften. Sammanlagt, herr talman, föreslår vi från centern en ökning med 400 miljoner utöver vad regeringen vill vara med om för energibesparande åtgärder inom näringslivet. De första kostnadsposterna där vi har ökningar är dels på de industriella processerna, där jag anförde Vallviksexemplet som bakgrund och där vi föreslår 210 milj.kr. i ökning, dels på näringslivets lokaler. Det visar sig nämligen att näringslivets lokaler är ett betydelsefullt område, där man också kan nå goda effekter. Näringslivets lokaler bör ha förhållandevis lika stort bidragsbelopp som man gett till bostadssektorn. Det motiverar, som vi ser det, ett totalt anslag på 180 miljoner för lån och bidrag till åtgärder beträffande näringslivets lokaler. Då säger utskottsmajoriteten att man inte kan vara med om den här ökningen. Jag tycker att motiveringen är i det närmaste kostbar, den är i varje fall inte hållbar. Utskottsmajoriteten säger att man måste avvakta närmare erfarenheter av utfallet av stödprogrammet eller — kanske mera precist uttryckt — att närmare erfarenheter av utfallet av stödprogrammet saknas och att man därför inte kan vara med om den högre satsning som vi vill göra. Det är ungefär som om det i ett tättbebyggt område börjar uppstå förfärligt mycket bränder och man sätter in en rad nya brandredskap och dessa visar sig otillräckliga och man då säger att man inte kan skaffa ytterligare brandredskap, eftersom man måste avvakta erfarenheterna av utfallet av de redskap man satt in. Det är samma sorts argumentation, och den är lika litet hållbar. Herr talman! Jag kommer sedan in på den punkt som gäller åtgärder för hantering av det radioaktiva avfallet. I det energipolitiska sammanhanget är detta en av de vitalaste men samtidigt en av de allvarligaste och mest oroväckande punkterna. Hanteringen av radioaktivt avfall är en hantering som tydligen har mycket små utsikter — i varje fall för överskådlig tid — att bli lyckosam eller i varje fall tillräcklig för att man skall uppnå de avsedda syftena. Det visar utvecklingen världen över. Regeringen har som bekant tillsatt den s.k. Aka-utredningen i samband med riksdagens beslut 1973. Den utredningen har till uppgift att försöka klarlägga säkerhetsfrågorna i samband med det radioaktiva avfallet och komma med förslag till hur dessa skulle lösas. Våren 1975 föreslog regeringen en utbyggnad av kärnkraften i en omfattning som inget annat land kan uppvisa motsvarighet till i förhållande till folkmängden. Vi har tidigare påtalat den här fantastiska satsningen just på kärnkraften. Det förefaller som om man inte har hejdat sig ens där, eftersom så sent som i går regeringens främste energipolitiske talesman, generaldirektör Erik Grafström, sade att det tydligen var nödvändigt att redan 1978 träffa beslut om ytterligare kärnkraftverk — tre till fem stycken nämndes i det sammanhanget. Det verkar, herr talman, som om de här kärnkraftsentusiasterna ingenting har lärt och ingenting har glömt. I varje fall borde man ha lärt så mycket att avfallshanteringsproblemet är av den arten att det borde injaga verkliga farhågor. Nu har det blivit nästan panik på den här punkten, och regeringen har föreslagit tillsättandet av ett särskilt programråd som skulle ha hand om de här frågorna. Departementschefen konstaterar: ”Det är av stor betydelse att det arbete rörande hanteringen av radioaktivt avfall som redan har påbörjats här i landet kan fullföljas utan uppehåll för att avvakta Aka-utredningens förslag och ställningstaganden till dessa.” Sakläget är alltså att riksdagen år 1973 ställde krav på att ingen utbyggnad fick ske förrän säkerhetsfrågorna och problemen med avfallet var klarlagda. Hösten 1975 måste regeringen inrätta ett organ som skyndsamt tar hand om avfallsfrågorna. Regeringens politik har lett till att departementschefen tvingas medge att åtgärder vidtas utan hänsyn till Aka-utredningens förslag, och han anmärker att arbetet måste komma i gång så snart att regeringen inte ens kan avvakta riksdagens beslut. Om något är en dom över en misslyckad politik och ett slags låtgå-tänkande så är det just detta. Nu sägs det att det ekonomiska ansvaret för programrådets verksamhet skall läggas på kärnkraftsproducenterna och att ärendet därför har karaktär av formell anmälan. Vi vill inte vara med om detta, och därför har vi föreslagit att rådets arbete skall bli föremål för full offentlig insyn och debatt. Och därför bör kostnaderna för dess verksamhet bestridas av statsmedel. Vi har fått en tung illustration även till detta krav med generaldirektör Grafströms uttalande i Rapport i går. Han sade där att han inte kunde ange lokaliseringen för de tre-fem kärnkraftverk, som han ville ha beslut om innan 1978, med den kostliga motiveringen — eller var det möjligen TV-reportern som sade det? — att man måste ta hänsyn till opinionen. Det är en illustration till nödvändigheten av vårt krav. Ett stort offentligt ämbetsverk som Vattenfall tänker tydligen smussla med dessa vitala fakta och inte tala om ens för de berörda kommunerna hur det ligger till. Om något understryker kravet på insyn så är det just detta. Det här var i stort sett en genomgång av våra förslag och en kommentar till dem, och därför vill jag sluta med att yrka bifall till reservationerna 1, 3, 4 och 6.

Herr talman! Inför det här ärendets behandling i vad avser medel till vattenfallsverket för utbyggnad av Söderfors kraftstation grips man av en viss vanmakt. I vissa fall har det uppenbarligen inneburit en total handlingsförlamning. I andra fall har det av allt att döma inneburit en svår självövervinnelse att så att säga trycka på den sista gröna knappen för en utbyggnad av kraftverket i Söderfors. Våndan har bl.a. tagit sig uttryck i brasklappar av den typ som återges i ett särskilt yttrande fogat till det betänkande som vi nu behandlar. Där konstateras kort och gott av herrar Sjönell och Svensson i Malmö att kraftverksprojektet vid Söderfors inte är önskvärt men att formella möjligheter saknas att nu ändra gällande vattendom, som medger en utbyggnad. Med andra ord: många har — därtill nödda och tvungna — redan ställt in sig på att ge klarsignal för projektet. Jag för min del är inte beredd att ge något som helst tecken innan jag bedömt alla möjligheter vara uttömda för att rädda den värdefulla miljö som äventyras av utbyggnaden av Söderfors kraftstation. Ett minimikrav borde enligt mitt förmenande vara att både miljöoch naturskyddsutredningar inväntas för att frågan därefter skall kunna tas upp i det större sammanhang då riksdagen framöver gör en samlad prövning av den fortsatta vattenkraftsutbyggnaden i landet. Är man då inte helt ställd av gällande vattendom, som meddelades 1970 och fastställdes av vattenöverdomstolen 1971 — även om domen grundades på huvudförhandlingar så långt tillbaka som 1964? Vi bör då beakta att det vid överprövningen inte gick att ta ställning till något annat material än det som underinstansen hade haft tillgängligt och som alltså daterar sig från mitten av 1960-talet, dvs. från en tidpunkt då naturvårdsoch miljövårdsdebatten ännu låg ganska lågt. Naturvårdsverket kom f. ö. till först 1967, som vi vet. Sedan dess har det förvisso hänt en hel del på miljötänkandets och planeringens område. Vi har bl.a. tagit de första stegen mot en verkligt översiktlig riksplanering och — inte minst intressant — genom den Sehlstedtska utredningen undersökt vissa älvsträckors bevarandevärden. Av helt formella skäl berörde den utredningen inte det aktuella vattenområdet på grund av den befintliga vattendomen, men det framgick ändå av utredningens underlagsmaterial att stora delar av området hade högsta bevarandevärde, dvs. borde ligga i klass 4. Sammanställt med riksdagens beslut våren 1975, att i avvaktan på ytterligare utredningar ingen vattenkraftsutbyggnad skulle få ske av projekt som är att hänföra till klasserna 2, 3 och 4 i den Sehlstedtska utredningen, kan man verkligen med fog påstå att nya omständigheter tillkommit i Söderforsfallet av den styrka att de borde kunna medge resning i vattenmålet. Till saken hör att vattendomen, som i mycket stor utsträckning behandlar fiskeförhållandena, inte överklagats till högsta domstolen, vilket är möjligt enligt vattenlagen, därför att det ansågs otänkbart att få någon ändring till stånd på det alltför gamla processmaterialet.

I detta avseende kan man förhoppningsvis vänta sig att den pågående översynen av vattenlagstiftningen kommer att medföra en mera miljöinriktad process. Tilläggas bör att det beslut som riksdagen tog våren 1973 att regeringen skall kunna gå in i pågående vattenmål utifrån rena riksplaneringssynpunkter tyvärr inte gäller Söderforsmålet, eftersom Söderforsmålet avslutades 1971 och följaktligen icke var ett pågående mål 1973. Jag behöver inte uppehålla mig nämnvärt vid frågan om det aktuella områdets värde ur den sociala, kulturella och vetenskapliga naturvårdens många synpunkter. Det är väl dokumenterade förhållanden.

Man föreslår alltså att delar av det område som utskottsmajoriteten nu inte anser sig av formella skäl kunna rädda skall utläggas som nationalpark! Det förhållandet, herr talman, borde väl stämma till verklig eftertanke, även om man inte är förtrogen med de lokala förhållandena. Nå, hur är det då med de föregivna fördelarna med en kraftverksutbyggnad? Ligger det ingenting i den pläderingen? Jo, förvisso gör det det — men priset för att vinna dessa fördelar är enligt mitt förmenande för högt. Det rör sig om i vissa fall kortsiktiga fördelar, som självfallet alltid måste vägas mot de nackdelar och skador på sikt som inte kan repareras. Visst kan utbyggnaden innebära ett tillskott av arbetstillfällen, men med tanke på Forsmarksutbyggnaden förefaller detta inte vara ett särskilt akut behov. Visst kan det vara bra att få den brooch vägförbindelse som projektets realiserande skulle kunna innebära, men är detta verkligen ett så stort intresse att det skall kunna uppväga de miljövärden som kan komma att spolieras? Visst kan det vid en utbyggnad bli ett tillskott av energi, men hur stort är detta egentligen och hur passar det in i t.ex. folkpartiets energibudget för 1985? Då det gäller kraftstationen vid Söderfors rör det sig inte heller om något stort verk eller någon större energiproduktion. Riksdagsmajoriteten räknade i våras med att vattenkraften 1985 skall vara utbyggd för en total produktion på 66 TWh per år. Vi har i folkpartiet reserverat oss för en lägre nivå, högst 65 TWh per år. Vi menar att detta räcker och anser att vi har täckning för skillnaden, I TWh/år, i vårt energisparprogram. Söderfors beräknas enligt propositionen ge endast 0,1 TWh per år, alltså endast en tiondel av den nämnda skillnaden och, om man så vill, en tiondel av den terawattimme kraft som vi i folkpartiet vill spara för att slippa göra vattenutbyggnader av det slag som nu är aktuellt i Söderfors. Är det verkligen värt priset — för att få fram ett tillskott av 0,1-0,2 926 av vår kraftproduktion 1975 — att vi här offrar oersättliga miljövärden? Till saken hör att de ursprungliga utbyggnadsplanerna närmast betingades av behovet av närkraft. Det behovet föreligger av allt att döma inte längre på samma sätt. Nåväl — har det sagts — om nu inte riksdagen ger pengar till Vattenfall, kommer Stora Kopparberg att söka en annan partner för utbyggnad. Därom vet jag intet. Det är möjligt att det finns eller framöver skulle finnas andra intressenter. Men alldeles självklart förefaller det inte vara att andra intressenter än de samhälleliga kan anse att det ligger något värde i att gå in som partner. Lönsamheten är, såvitt jag kunnat utläsa av tillgängliga uppgifter, inte så där utan vidare lovande. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag vädja till kammarens ledamöter att noga betänka de oreparabla konsekvenser som ett ja till regeringens förslag medför. Jag yrkar bifall till reservationen 5, innebärande ett avslag på förslaget om medelstilldelning för utbyggnad av Söderfors kraftstation.

Herr talman! Jag kan i dag önska mina centerpartistiska vänner i näringsutskottet god jul med ett erkännande av att deras reservationer 1, 3 och 6 är logiska och följdriktiga med tanke på den inställning som centern gav till känna då energipropositionen behandlades i våras. Efter vad herr Sjönell här har sagt behöver jag inte närmare beskriva dessa reservationer. Tiden är också knapp. Samma julhälsning må gälla folkpartireservationen 2, som herr Nyquist har redogjort för. Budgettekniken bygger emellertid på att målinriktningen diskuteras, angelägenhetsprövas och dikteras inför det grundläggande budgetbeslutet, medan tilläggsanslagen är till för att vara en utfyllnad för under budgetåret inträffade förändringar. Vpk:s särskilda yttrande antyder också en anslutning till denna grundsyn. Om någon månad är det dags för en ny budgetdiskussion. Då sker en angelägenhetsprövning av objekten. Herr Sjönells argumentering får återupptas vid det tillfället. Också utskottets ställningstagande och riksdagens beslut måste vara logiska och följdriktiga. Därför kan yrkandena i reservationerna 1, 2, 3 och 6 inte biträdas, utan jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Beträffande reservationen 4 vill jag framhålla att Aka-utredningen har föreslagit regeringen ett programråd för radioaktivt avfall — inte, som det framskymtar i motionen 95 och som herr Sjönell kanske antydde, för att utredningen bedömer läget för avfallshanteringen vara dystert. Tvärtom — det vågar jag skvallra ur utredningen, där alla partier har någon fot med — börjar man nu få ritningarna klara för en betryggande avfallshantering. Därför behövs programrådet. Utskottet anser att hanteringen av avfallet är en fråga om driftkostnad. Därför delar utskottet propositionens mening att kostnaden för programrådet bör betalas av kraftföretaget. Eftersom programrådet skall ha ställning av myndighet med full offentlig insyn och med den anslagsordning över kommittéanslaget som föreslagits, är reservanternas farhågor om insynen helt ogrundade och denna gång inte särskilt logiska och följdriktiga. Jag yrkar därför på denna punkt bifall till utskottets hemställan. Reservationen 5 om Söderfors kraftstation är inte ett dugg logisk enligt min mening. Vad frågan här gäller är ju inte utbyggnad eller ej. Den frågan har redan prövats och överprövats i vattendomen 1971, och den domen kan, som civilutskottet närmare har utvecklat, inte kväljas här med den ordning som nu råder. Om herr Nyquist känner sig maktlös, så beror det på beslut som riksdagen har fattat och där hans parti har medverkat. Jag skall gärna utveckla detta närmare i en replik, om herr Nyquist begär det. Att man skulle kunna förhindra en utbyggnad genom att inte anslå pengar för statens andel i projektet är en felbedömning. Med den knapphet på rena energikällor som följer av riksdagens tidigare ådagalagda inställning kommer vattenkraft att bli mycket efterfrågad, och om staten efter ett beslut i dag kryper ur sin andel kommer — såvitt jag har erfarit, herr Nyquist — omedelbart andra intressenter att träda till. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan även på den här punkten.
Herr talman! Jag glömde en nog så väsentlig sak — det kan möjligen bero på tidspressen — när jag talade om anslaget till Vattenfall. 70,8 miljoner av det anslaget avser fortsatt utbyggnad av kärnkraften, utöver de fem aggregat som är i drift. Det är, för att använda samma uttryck som herr Wååg begagnade nyss, följdriktigt när vi yrkar avslag på den delen av anslaget. Jag vill notera till protokollet att vi har ett motionsyrkande om det som följts upp i reservationen 6. Jag vill hjärtligen återgälda herr Wåågs hälsning om god jul och säga att även herr Wååg och de övriga i utskottsmajoriteten är logiska och följdriktiga i sit argumentation. De fullföljer å sin sida vad de sagt och skrivit tidigare. Det är ingenting att anmärka på detta, utan det är bara att notera det logiska i den ståndpunkten. Anslag över tilläggsbudgeten är menade som en utfyllnad, sade herr Wååg. Det kan också tänkas vara logiskt, men det har nog hänt att pengar över tilläggsbudgeten använts till utvidgade och kanske någon gång även nya ändamål. Därför anser vi det helt motiverat att ta tillläggsbudgeten i anspråk för det ändamål som vi har angivit. Vad beträffar Aka-utredningen vill jag bara helt kort konstatera att det skulle vara utomordentligt glädjande därest herr Wåågs optimism kommer att visa sig välgrundad. Vi har alla, var vi än står i det energipolitiska sammanhanget, det största intresse av att så blir fallet. Herr Wååg lovade att Aka-utredningen skall kunna lägga fram förslag som medger en betryggande hantering av avfallet. Jag hoppas som sagt att det kommer att lyckas, men vi får väl återkomma med bedömningen när de konkreta åtgärderna anmäls. När det sedan gäller programrådet har herr Wååg inte övertygat mig. Jag tycker att generaldirektör Grafströms uttalanden, som jag sade i mitt första anförande, är ytterligare ett understrykande äv hur angeläget det är att vi i detta sammanhang har inte bara insyn utan full insyn. Det kan man bara få på det sätt som vi från centern har krävt i vår motion och i reservationen 4.
Herr talman! När jag som siste anmälde talare tar till orda i höstsessionens sista skälvande minuter skall jag undvika att polemisera mot någon av de föregående talarna för att ej ytterligare därigenom förlänga debatten. Jag skall bara med några få ord ge uttryck för hur vi i den socialdemokratiska riksdagsgruppen på Uppsalalänsbänken ser på utbyggnaden av kraftverket i Söderfors. Vi har diskuterat frågan med människor på platsen och även studerat naturen i det aktuella älvområdet. Redan för fem år sedan fick Stora Kopparberg i vattendom klartecken för utbyggnad av kraftverket i Söderfors. Även då gick diskussionernas vågor höga, men en överväldigande majoritet i Söderfors dåvarande kommunfullmäktige gav sitt godkännande av projektet. Man var övertygad om att en utökad kraftförsörjning var nödvändig för industrins och samhällets expansion, även om det skulle ske på bekostnad av vissa naturvärden. Av olika orsaker har kraftverksbygget inte kommit till stånd. Under dessa år har väl opinionen mot utbyggnaden varit ganska svag. Den har nu blossat upp igen och med större styrka, när det blev bekant att staten genom Vattenfall skulle gå in som medintressent. Enskilda politiker av borgerlig kulör har med större entusiasm kunnat vända sig mot projektet, när det inte längre gällde att gå emot ett enskilt privat företag. Naturvårdsorganisationer och enskilda har hört av sig med skrivelser och telefonsamtal, där man uttalat oro för den naturförstöring som man befarar skall uppkomma genom de olika dämningsåtgärderna. Även de som anser det nödvändigt med detta i energibristens tider värdefulla krafttillskott har framträtt. De socialdemokratiska organisationerna i berörda kommun har såväl enskilt som tillsammans med de borgerliga partierna i Tierps kommunstyrelse konkret uttalat sig för byggandet av ett nytt kraftverk i Söderfors. Det har man dessutom understrukit vid en uppvaktning inför civilutskottet. Det finns alltså olika uppfattningar i denna fråga, och det är väl egentligen inte underligt. De som ägnar sig åt strömfiske i forsarna kring Söderfors får sämre fiskemöjligheter. En del fritidshusägare blir berörda, och vissa vetenskapliga värden och naturvårdsvärden går förlorade. Förhållandena är, sedan tidigare utbyggnader av norrlandsälvar, inte obekanta. Det naturförstöring som man från visst håll har förutsett förefaller dock vara överdriven. Vad är det då som gör att många ändå anser att utbyggnaden bör komma till stånd? Främst är det väl så att även om frågan bordläggs och riksdagen inte godkänner en statlig medverkan torde kraftverket bli byggt med andra intressenter i alla fall. Oavsett olika bedömningar står vattendomen fast, och det kan man inte göra något åt. Varje energitillskott är också värdefullt och nödvändigt för att klara industriinvesteringar och därmed trygga sysselsättningen. Marginellt tillskott, säger en del, men det ingår i planerna för vår energiförsörjning. Många i Söderfors är beredda att offra något av sin vackra närmiljö för att ge sitt bidrag till vår energiförsörjning. Bruksborna kräver industriarbete eller annan sysselsättning i Söderfors. Man vill ha en god utveckling av arbetsmöjligheterna och en utbyggnad av samhällsservicen. I konsekvens med detta vill man inte motsätta sig en kraftverksutbyggnad, eftersom både industrins och samhällets expansion fordrar mera energi. I gengäld ställer man dock det kravet på samhället — i detta fall staten — att industriinvesteringar kommer till stånd i Söderfors som kompensation för de inskränkningar som aviserats och som redan inneburit personalminskning. Vi understryker detta krav. Genom kraftverksutbyggnaden har även möjligheter yppats att bryta samhällets isolering. Söderfors är ju något av världens ände, eftersom vägen slutar här och man inte kan fortsätta längre. Därför hälsar man med glädje att dammvallarna förstärks och breddas så att en vägförbindelse kan genomföras med Hedesundaleden i Gävle kommun. Denna vägförbindelse hoppas man skall bidra till en positiv utveckling för hela denna bruksbygd. Bruksvägen mellan Hargshamn och Söderfors skulle därmed få en större betydelse som färdförbindelse i hela Bergslagen. Vi förutsätter att vägen byggs färdig i anslutning till kraftverksbygget. Men helt visst innebär företaget ett ingrepp i miljön. Därför är det av största vikt att skadorna inte blir mer omfattande än absolut nödvändigt och att andra åtgärder vidtas för att kompensera de rekreationsvärden som går förlorade. En garanti för detta ser jag i det beslut som riksdagen fattade förra veckan om att även området vid nedre Dalälven anges som primärt rekreationsområde. Motionen av herrar Gillström och Westberg i Hofors syftar också till att undvika negativa effekter av utbyggnaden. Andra naturvärden och fritidsmöjligheter bör skapas i stället för dem som går förlorade. Utskottet räknar med att i det följande planeringsarbetet alla möjligheter att ta till vara naturskyddsintressena beaktas. Jag vill understryka detta och yrkar bifall till utskottets hemställan.